Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om de järnvägslinjer som vi har i Sjuhäradsbygden, närmare bestämt linjerna Borås-Varberg och Falköping-Landeryd. Regeringen har nu fattat beslut om att lägga in ytterligare sex järnvägsbanor i riksnätet. När jag i går kväll funderade över alla de goda argument som jag hade för att järnvägen Borås-Varberg skulle placeras in i riksnätet, hörde jag i radio att kommunikationsministern hade uttalat att ett sådant förslag skulle läggas fram — och det tycker jag är bra. Centerpartiet har alltsedan det trafikpolitiska beslutet år 1979 kämpat för att flera banor skulle komma in i riksnätet. Det räcker ju inte med dessa sex banor, utan det är betydligt flera som borde ha fått möjligheten. Men för min del är jag nöjd med att linjen Borås-Varberg har kommit med — det är jag tacksam för. Men socialdemokraterna i utskottet har, tillsammans med moderaterna och folkpartisterna, haft en annan inställning — även i år. Vi har motionerat i denna fråga alltsedan beslutet fattades år 1979, men inte vid något tillfälle har man velat gå med på vårt förslag utan anfört en massa motiv för att avstyrka det — och det har man gjort även i år. Det är då bra att kommunikationsminister Curt Boström har lyssnat på vad vi har sagt och också på de kommuner som uppvaktat i detta ärende. Frågan är nu hur socialdemokraterna, moderaterna och även folkpartisterna skall ställa sig i omröstningen om en liten stund. Det besked som kommunikationsministern har gett innebär ju ett bifall till vår motion om att banan skall komma med i riksnätet, medan utskottsmajoriteten avstyrker motionen. Tänker man rösta med utskottet och mot kommunikationsministern, eller tänker man rösta med kommunikationsministern och då också med den reservation som centerpartiet har i denna fråga? Vi får väl se. I varje fall har den socialdemokratiska majoriteten i utskottet haft en alltför stelbent inställning i denna fråga. Det är bra om den kan luckras upp. I vår motion, till vilken vi har hämtat uppgifter från de berörda kommunernas utredning, pekar vi på en rad motiv till och även möjligheter att utveckla tågtrafiken Borås-Varberg. Regeringens beslut innebär att nuvarande trafik kommer att bibehållas. Enligt vår mening räcker inte det riktigt. Turtätheten på banan borde ökas så att tågresandet kan bli ett bättre alternativ än bilen. Det finns bra underlag för det. Det finns också, som tidigare talare sagt, motiv för att SJ skulle visa litet mer fantasi när det gäller marknadsföring. Man borde visa att vi verkligen har en järnväg och att den kan ge tjänster till människorna. När nya vagnar sattes in på banan för något år sedan ville kommunen göra 25 april 1984 en drive genom att låta semestrande i Varberg åka till Borås och Sjuhäradsbygden och köpa kläder, medan boråsare skulle kunna åka till kusten och Anslag till statens bada. Men det ville SJ inte ställa upp för. Man ville inte marknadsföra den bana som då hade fått en något bättre standard. Jag tycker att det är synd att man inte vill göra det. Det finns också motiv för att öka godstrafiken på denna järnväg. Här finns också mycket stora möjligheter till det, eftersom det finns många industrier utefter järnvägen som har både behov och möjligheter att utnyttja järnvägen mer. Vi har t.ex. ganska omfattande virkestransporter till Värö som i stor utsträckning skulle kunna gå på järnväg, i varje fall i betydligt större utsträckning än i dag. Detta har mycket stor betydelse för oss som bor i området. Det skulle avlasta trycket på vägtrafiken och därigenom minska trafikolyckor och annat. Det skulle också minska utsläppen från biltrafiken; dieselavgaser och andra avgaser. Eftersom banan ligger i ett av de mer försurade områdena i Sverige skulle det vara mycket betydelsefullt. Nu säger man att det är länshuvudmannen som får fundera över om man vill köpa upp mer trafik. Då kan man göra det. Egentligen tycker inte jag att det är riktigt rätt. Detta är ett samhällsintresse. Den samhällsekonomiska och miljömässiga vinst man kan göra på en utökad trafik innebär en vinst för hela vårt land, och då skall regering och riksdag bära kostnaden och inte kommun och landsting. Vi har också i en annan motion vänt oss mot det orättvisa system som råder i fall där en länshuvudman väljer att behålla trafiken på en nedläggningshotad bandel. För vår del gäller det främst järnvägen Falköping-Landeryd, som har stor betydelse för framför allt Ulricehamns kommun. Skall någon trafik kunna bevaras på en sådan här bana, måste bidragsreglerna ändras på ett sådant sätt som föreslås i den reservation som centerpartisterna i utskottet har fogat till betänkandet. Det skulle innebära att man även får statsbidrag om man behåller trafiken på järnväg och inte bara om man lägger över den på buss. Om nuvarande bidragsregler får vara kvar kommer det att bli nästan omöjligt att bevara trafiken på en sådan här bana. För den nu berörda banan — mellan Falköping och Landeryd — är det framför allt intressant att bevara trafiken på sträckan Ulricehamn-Tranemo, vilket vi har framhållit i motionen. Där reser omkring 200 skolbarn varje dag. Skall man lägga ned järnvägen här krävs det att man satsar stora pengar på att bygga ut en ny landsväg, för den nuvarande vägen håller inte tillräcklig standard för att klara denna trafik. Det är stora kostnader förknippade även med detta. Med den planering som f. n. finns vet vi att en sådan utbyggnad inte går att klara. Det finns alltså starka motiv för att ändra de bidragsregler man i dag har till förmån för de länshuvudmän som vill behålla trafik på järnväg. Det är min förhoppning att riksdagen skall kunna fatta ett sådant beslut. Jag yrkar därför bifall till de reservationer som centerpartiet har fogat till de betänkanden vi nu behandlar.
Herr talman! Vi som för de nedläggningshotade banornas talan vet att nu står vi mycket nära ett slutligt avgörande. Enligt de rapporter som jag inhämtat ligger järnvägen mycket risigt till. Länshuvudmannen i Älvsborgs län anser att de kommuner som berörs av banan skall stå för driftsförlusterna. Det betyder att Melleruds och Bengtsfors kommuner får betala någon miljon i inledningsskedet för att få behålla järnvägstrafiken. En dylik kostnadsövervältring på kommunerna är självfallet inte acceptabel, och i övrigt har kommunerna inte några ekonomiska möjligheter därtill. I trafikutskottets betänkande 18 kan vi läsa på s. 4: ”I samband med nedläggningsprövningen kan länshuvudmannen välja att låta trafiken vara kvar på järnvägen. Han får då betala viss ersättning till SJ för driften, medan staten svarar för investeringar i infrastrukturen.” Detta låter väldigt generöst och storslaget, men synar man de två meningarna närmare så finner man svagheter. Den vissa ersättningen till SJ är en stor kostnad på bandelen Dal-Västra Värmland. SJ-offerten kommer troligen att röra sig om åtskilliga kronor. Detta är kostnader som vältras över från staten till landstinget och kommunerna. Om länshuvudmannen däremot väljer att ersätta trafiken på bandelen med busstrafik, erhåller han ett särskilt statsbidrag för täckande av eventuella förluster. Skillnaden är således kolossal, och det är en klar styrning till förmån för bussalternativet. Länshuvudmannen och kommunerna har egentligen inget val. Herr talman! Jag vill fråga Rune Johansson i Åmål, som sitter i trafikutskottet, om han anser att det betänkande som han står bakom ökar möjligheterna för Dal-Västra Värmlands järnvägs överlevnad. Är det inte mer konkurrensneutralt att göra som föreslås i flera centermotioner, att införa ett bidrag till länshuvudmannen på 20 kr. per tågkilometer? Länshuvudmannen skulle behöva få något år på sig för att öka trafiken på banan. Underlag finns, men det tar tid att få strömmen att vända tillbaka. Anser inte Rune Johansson att detta hade varit en bra lösning — att under en övergångstid kunna ge ett bidrag som hade ökat Dal-Västra Värmlands järnvägs överlevnadsmöjligheter? För statens del innebär ett dylikt bidrag troligen minskade kostnader, då bussbidraget inte kommer att utgå. kommer även godstrafiken att läggas ned. Det är ett klart minus för en ort att inte kunna erbjuda spårbunden godstrafik. Den stora turisttrafik som nu råder under sommaren får sig ett kraftigt avbrott. Och den satsning som Dalslandskommunerna gör på turistsidan motarbetas om järnvägen läggs ned. Herr talman! Min uppfattning att Dal-Västra Värmlands järnväg är starkt hotad delas av många. Om tidsprogrammet skall hållas, kommer ett beslut nästa år. Enligt min bedömning kan inte kommunerna bära de kostnader som kommer att åläggas dem. En nedläggning är det enda som återstår — en nedläggning som hade kunnat förhindras om moderater och socialdemokrater delat centerns uppfattning. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkande nr 18.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Men jag vill erinra Ingvar Karlsson i Bengtsfors om att en enig riksdag för ett år sedan fattade beslutet om att länshuvudmannen skall ha ansvar för all spårbunden lokal och regional persontrafik, samt att förhandlingar skall inledas mellan länshuvudmannen och SJ om vilken form av trafik man väljer. Detta beslut stod också Ingvar Karlsson bakom. Jag vill bara påpeka att det politiska minnet tydligen är kort hos Ingvar Karlsson i fråga om vissa beslut. När det gäller bidragsdelen, herr talman, har den redan diskuterats i kammaren, och jag vill hänvisa till den debatten.
Herr talman! Rune Johansson svarade inte på den fråga jag ställde, utan han talade om någonting helt annat, nämligen om vem som skulle vara huvudman och ha ansvaret. Jag tog upp frågan om ett särskilt bidrag på 20 kr. per tågkilometer för att bedriva just järnvägstrafik. Jag frågade om inte detta bidrag skulle öka överlevnadsmöjligheterna för Dal-Västra Värmlands järnväg. Det är den frågan jag vill ha svar på av Rune Johansson, och den har ingenting med det beslut som vi fattade i fjol att göra.
Herr talman! Jag förstår att Ingvar Karlsson i Bengtsfors inte vill kännas vid att han stod bakom fjolårets beslut när det gäller ansvaret för den spårbundna, lokala och regionala trafiken. När det gäller frågan om vilken form av bidrag man skall välja är det svårt att definitivt säga om centerns bidragsförslag ökar överlevnadschanserna för en viss järnvägstrafik. Jag tror att länshuvudmannen tänker så långsiktigt att han tar hänsyn till de olika långsiktiga effekter som olika bidragsdelar kan få. Jag tror också att länshuvudmannen är så klok att han tänker längre fram i tiden än fem år, alltså den tid som bussbidraget utgår.
Herr talman! Återigen återkommer Rune Johansson till det beslut vi fattade i fjol. Jag är helt överens med honom på den punkten; det beslut vi då fattade står vi nog båda bakom. Vad det nu gäller är ett särskilt bidrag till länshuvudmännen för bedrivande av järnvägstrafik — det är vad frågan gäller. Rune Johansson har tyvärr inte —- trots att han haft två chanser — svarat på den frågan.

Herr talman! Till skillnad från många andra talare i dag skall jag inte tala för en nedläggningshotad järnväg. Nej, jag skall tala om en av Sveriges vitala järnvägslinjer — västkustbanan — och då i första hand om den del av denna som går genom Halland. I trafikutskottets betänkande nr 17 behandlas bl.a. motion nr 1290 angående utbyggnad av västkustbanan. Motionen är undertecknad av samtliga riksdagsledamöter från Halland. I motionen — som jag rekommenderar intresserade att läsa i dess helhet — betonar vi motionärer det nödvändiga i att SJ fortsätter de planerade förbättringarna av västkustbanan. Västkustbanan är hårt frekventerad. Det finns i dag ingen möjlighet för SJ att utvidga antalet transporter för vare sig personeller godstrafik på denna bana. Tågförseningar, som vi som bor på västkusten tyvärr fått vänja oss vid, beror till stor del på att om ett tåg blir försenat får det följdverkningar för hela trafiken. Detta beror naturligtvis på att banan till stor del är enkelspårig och på att det finns så få mötesplatser på banan. Utskottet har behandlat vår motion med stor förståelse. Detta visar att vad vi framför i motionen har stor betydelse. Utskottet säger att det är synnerligen angeläget att förbättra kapaciteten på västkustbanan och förutsätter att SJ prioriterar den fortsatta utbyggnaden med anlitande av såväl ordinarie investeringsmedel som de beredskapsmedel som kan komma att anvisas för ändamålet. Herr talman! Halland har inte fått beredskapsmedel till några investeringar. I motionen pekar vi på hur stor betydelse en fortsatt utbyggnad av järnvägen skulle ha för att minska arbetslösheten direkt men även indirekt genom att näringslivet i övrigt skulle stimuleras. Det hade varit av stort värde om utskottet hade föreslagit riksdagen att ge regeringen sin mening till känna i denna fråga. Jag yrkar med detta bifall till vad som framförs i motion 1290.

Herr talman! Att statens järnvägar är ett kärt ämne för riksdagen, det vittnar de många inlägg som gjorts i dagens debatt om. Och det är onekligen så att järnvägen är en livsnerv för ett samhälle. Det lönar sig att satsa på järnvägen, menar vi från vpk. Järnvägstransporter är energisnåla och miljövänliga. Järnvägen tillhör inte en svunnen tid. Att satsa på den är inte nostalgi, utan tvärtom god samhällelig ekonomi. Utifrån det synsättet har vpk väckt en rad motioner, som ger förslag till åtgärder för att förbättra järnvägarna. Jag skall i det här inlägget ta upp några av våra förslag. Regeringen har nu räddat 70 mil nedläggningshotad järnväg. Det är bra. Men det hade varit ännu bättre om också de ytterligare 130 milen fått klartecken till fortlevnad. Bland dessa 70 mil järnväg, som nu regeringen föreslår skall överföras till riksnätet, finns en av de två järnvägslinjer i Sjuhäradsbygden som jag har tagit upp i en motion. Det gäller järnvägslinjen Borås-Varberg. Jag behöver därför inte argumentera för att denna sträcka skall bevaras och överföras till riksnätet. Regeringens beslut omfattar dess värre inte den andra järnvägslinjen, som jag berör i min motion, Falköping-Landeryd. Denna 13 mil långa järnvägslinje går genom fyra län och fem kommuner — Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Gislaved och Hylte. Järnvägslinjen har stor betydelse för industrierna utmed bandelen, och godstrafiken är ganska omfattande. Det är fråga om expanderade och livskraftiga industrier. Det är möjligt att denna sträcka hör till dem där godstrafiken under alla förhållanden skall behållas oavsett hur det går med persontrafiken. Men det kan inte vara rimligt att rusta upp och använda sträckan för godstrafik utan att samtidigt ta till vara den för persontrafik. Både godsoch persontrafik bör, anser vi, bevaras på denna sträcka. Järnvägslinjen Falköping-Landeryd möter västra stambanan i Falköping och järnvägslinjen Göteborg-Alvesta-Kalmar-Karlskrona i Limmared. Det är alltså en bra förbindelse med övriga järnvägslinjer. Med bättre anpassade tidtabeller skulle de resande också kunna utnyttja dessa förbindelser. Resandefrekvensen skulle säkerligen öka. Sträckan används dessutom av många pendlande skolelever, som vid en nedläggning skulle få en betydligt farligare resväg med landsvägsbuss. Bevara och rusta upp järnvägslinjen Falköping-Landeryd och förbättra servicen genom en bättre anpassning av tidtabellerna! Det är ett bättre alternativ än nedläggning, anser vi. Herr talman! Vårgårda är en kommun som ser tågen gå förbi. Kommunen ligger i Västergötland vid västra stambanan, och invånarna ser alltså tågen mellan Stockholm och Göteborg och vice versa passera flera gånger i timmen. Det är inte rimligt, anser vi, att en så stor kommun inte skall kunna utnyttja fördelen av sitt läge och den järnväg som passerar genom centralorten. Vpk föreslår i reservation 14 att riksdagen bör uttala sig för att den personförande tågtrafiken återupptas vid Vårgårda station. Det vore ett led i den förbättrade service som vi anser måste till i en järnvägspolitik värd namnet. Servicen måste förbättras för resenärerna, men det måste ske med utgångspunkten att SJ skall vara ”hela folkets järnväg”, för att ta till ett slitet uttryck. En sådan inriktning av servicen innebär exempelvis vettiga tidtabeller, så att järnvägsresandet verkligen blir ett alternativ, och det innebär också att man öppnar nedlagda stationer, som exempelvis Vårgårda. Vi ger i en särskild motion om servicen på SJ flera exempel. Det handlar om upprustning av väntsalarna och ökat öppethållande. Det handlar om bättre vagnmateriel och bättre serveringsmöjligheter. Det handlar om att göra tågen och väntsalarna mer barnoch handikappvänliga. De modernaste vagnarna, som SJ köpt in under senare år, har exempelvis inte plats för att ställa en barnvagn någonstans. Små barn måste som bekant sova i sin insats under långa tågresor. Vart skall de ta vägen om vagnen är fullsatt? Det handlar också om bättre beredskap vid missöden och förseningar. Det är ingen bra reklam för SJ om passagerarna vid en lokskada på ett tåg får vänta tre timmar och se det ena tåget efter det andra passera på det lediga spåret för att sedan ändå få byta till ett nytt tåg. Då undrar förstås passagerarna varför inte SJ kunde stoppa det första eller andra tåget i stället för det sjätte. Utskottet har behandlat denna vår servicemotion ganska välvilligt, och jag tolkar skrivningarna så att utskottet är överens med oss motionärer om att detta är viktiga servicefrågor, som bör åtgärdas, men att det är SJ:s sak att besluta om dessa åtgärder. Jag vill hoppas att SJ uppfattar dessa signaler från riksdagen. SJ:s satsningar på service under senare år har ju ensidigt varit inriktade på en liten kategori resenärer: affärsresenärerna. För dessa har man satt in särskilda tåg, Cityexpressen, med tågvärdinnor, bättre mat, tidningar, telefon etc., allt i syfte att konkurrera med flyget. Denna satsning på lyxservice för ett litet fåtal resenärer är helt felaktig enligt vår mening. Rent logiskt säger det sig självt att det inte går att konkurrera med flyget genom mera lyx. De som flyger gör det inte därför att det är lyxigare och bekvämare utan därför att det går snabbare. Dessa lyxsatsningar är dessutom ett hån mot det stora flertalet passagerare, samtidigt som övrig service sätts efter och försämras. Som vi skriver i motionen måste lyxsatsningar anstå till dess de värsta bristerna i grundservicen för det stora flertalet resenärer har förbättrats. Inte enbart vpk har i år motionsvägen föreslagit att väntsalarna vid järnvägsstationerna skall rustas upp. Jag kan inte undgå att något kommentera den andra motion som väckts i samma ärende. Denna motion har väckts av två moderater, och jag måste säga att det är en av de mera bisarra inslagen i moderaternas privatiseringsoch avgiftsfilosofi. En upprustning av väntsalarna bör enligt dessa motionärer bekostas med en avgiftsbeläggning av desamma. Man skriver i motionen: ”Om man vill undvika förstörelse och nedslitning — varför då inte ta en extra avgift av de passagerare som vill sitta på en någorlunda mjuk soffa eller stol och ha det litet trivsamt omkring sig med en matta på golvet? —-—— Passagerarna kan antingen betala ett tillägg på sin biljett eller köpa en extra biljett för utnyttjande av den trivsammare väntsalen.” Biljettförsäljaren skulle i framtiden förutom den obligatoriska frågan ”rökare eller icke rökare?” få ställa frågan: Skall det vara med eller utan väntsal? För klarhets bringande vill jag säga att vpk inte vill ha någon lyxupprust ning av väntsalarna — trivsamhet är inte nödvändigtvis lika med lyx. Exemplet avgiftsbelagd Cityexpress bör enligt vår mening inte sprida sig till väntsalarna. En upprustning av väntsalarna bör rymmas inom givna ramar och är f. ö. ett utmärkt beredskapsarbete. Slutligen, herr talman, några ord om västkustbanan. Både i utskottets majoritetsskrivning och i reservationen framhålls det angelägna i att arbetet med att förbättra västkustbanan och införa dubbelspår fortsätter. SJ har dock lagt etapp 2 i detta arbete på is i brist på pengar. Jag vill beklaga att inte hela utskottet kunnat bli överens om att denna utbyggnad inte får stanna av utan måste prioriteras. Utskottets majoritet litar på SJ, men SJ har ju faktiskt i handling visat att man prioriterar denna utbyggnad så lågt att man tt. v. inställt det fortsatta arbetet. Västkustbanan är en viktig del av det svenska järnvägsnätet. Dubbelspår på denna järnväg skulle innebära avsevärt förbättrade förhållanden för hela västra Sverige bl.a. vad avser tidtabellhållning. Det är ett av många argument för att skynda på denna utbyggnad. Det är en skandal att denna järnvägssträcka, som går mellan två av Europas huvudstäder, fortfarande i stort är enkelspårig. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till samtliga reservationer där vpk finns med.

Herr talman! Jag skall helt kort beröra motionerna 831 och 1808 som jag väckt tillsammans med Sigvard Persson och Rosa Östh. Motionerna behandlas i trafikutskottets betänkanden 17 och 18, som nu diskuteras. I motion 831 tar också vi upp frågan om fortsatt utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan. F.n. pågår som bekant en omfattande spåromläggning mellan Halmstad och Getinge, och dessa arbeten beräknas vara avslutade vid årsskiftet 1984-1985. När omläggningen är klar får man ett välbehövligt kapacitetstillskott för att klara en fortsatt trafikökning i vad gäller både personoch godstrafik. Västkustbanan är en av de mest belastade enkelspåriga sträckorna i SJ:s bannät, och kapaciteten är i vissa tidslägen fullt utnyttjad. Under de gångna årens lågkonjunktur och nedgång i godstrafiken på SJ har västkustbanan inte utsatts för trafikminskning som övriga linjer, utan har i stället uppvisat en stabilare utveckling. Men för att klara en fortsatt trafikökning krävs det ytterligare investeringar i dubbelspår och linjeomläggningar. Det gäller då främst på sträckan Göteborg-Kungsbacka. Enligt uppgift är det i första hand avsnittet Anneberg-Fjärås där SJ vill bygga om och anlägga dubbelspår. Enligt utskottet har SJ på grund av det begränsade investeringsutrymmet beslutat senarelägga etapp II av spåromläggningen Halmstad-Getinge. Det innebär att den aktuella sträckan inte kommer att byggas ut till dubbelspår som planerats. Effekten av detta blir att kapacitetsproblemen ytterligare kommer att accentueras under de närmaste åren. Redan nu är förmågan att hålla tidtabellen tidvis dålig. Enligt en resvaneundersökning som SJ genomfört är järnvägens andel av det totala resandet efter västkusten påfallande liten. SJ bedömer att ett stort antal resenärer bör kunna föras över till järnväg med hjälp av en bättre tidtabell. Befolkningsunderlaget utmed banans område uppgår till drygt en miljon personer. För att öka banans attraktionskraft planerar SJ att efter 1985-1986 omforma fjärrtågstrafiken till entimmestrafik med avgångstider på samma klockslag varje timme. Man får hoppas att inte SJ:s ambitiösa planer på att förbättra standarden på västkustbanan går i stöpet på grund av minskade investeringsanslag. Det borde finnas möjlighet att finansiera de aktuella objekten utanför ordinarie investeringsram. När det gäller spårutbyggnader i Stockholmsregionen går det tydligen att få fram erforderliga investeringsmedel, även om det rör sig om miljardbelopp. De investeringar som det rör sig om när det gäller de här aktuella delarna av västkustbanan är 130 å 150 miljoner. Med hänsyn till arbetsmarknadsläget bör en del av investeringarna kunna finansieras med beredskapsmedel. En upprustning av västkustbanan är inte enbart av företagsekonomiskt intresse för SJ, utan i lika hög grad ett samhällsekonomiskt intresse. I det trafikpolitiska beslutet angavs att långväga godstransporter bör överföras från lastbil till tåg, och även i vad gäller persontransporter finns det ett samhällsekonomiskt intresse av att dessa i ökad utsträckning överförs till kollektiva färdmedel. Jag vill i det här sammanhanget yrka bifall till reservation 8 vid trafikutskottets betänkande 17 med Rune Torwald som första namn. När det gäller motion 1808 om SJ:s gemensamma kostnader säger utskottet, att det är en förhandlingsfråga till vilken procentsats täckningsbidraget skall fastställas. Enligt vår uppfattning skall det inte behöva vara någon förhandlingsfråga. Det går nämligen att räkna ut hur stort det procentuella tillägget bör vara. Genom SJ:s separatredovisningar och regeringens riktlinjer för trafiktjänster kan man fastställa täckningsbidragets storlek för att personresp. godstrafiken skall täcka sin andel av SJ:s gemensamma kostnader. För vår del anser vi att ett täckningsbidrag på maximalt 1596 av särkostnaderna motsvarar persontrafikens andel av SJ:s gemensamma kostnader. En trafikhuvudman som vill köpa trafiktjänster av SJ, vilka kräver särskilda resurser i form av vagnmaterial, fasta anläggningar etc., bör alltså erlägga ett täckningsbidrag på 15 70 av särkostnaderna. Vid förhandlingar mellan SJ och trafikhuvudmännen har SJ i utgångsläget krävt ett 50-procentigt täckningsbidrag, dock utan att ange någon specificering. Detta har avsevärt försvårat förhandlingarna mellan parterna. I de slutliga förhandlingarna har SJ gått med på ett tillägg som är avsevärt lägre än utgångsbudet. På direktiv från centralförvaltningen har man numera reducerat täckningsbidraget till 30 26. Det visar att det finns goda marginaler. Syftet med de av regeringen utfärdade riktlinjerna till SJ vid köp av trafiktjänster är att underlätta förhandlingarna mellan parterna. Tyvärr är de nuvarande reglerna om täckningsbidragets storlek utformade så att de verkar i motsatt riktning. En komplettering av riktlinjerna i denna del skulle avsevärt underlätta förhandlingarna mellan SJ och trafikhuvudmännen. Man undviker då också de risker som finns med nuvarande regler och som innebär att en huvudman kan få betala alltför stor andel av SJ:s gemensamma kostnader. Avslutningsvis skall jag med ett exempel belysa täckningsbidragets betydelse för totalkostnaden vid elektrifiering av pendeltågstrafiken på sträckan Malmö-Ystad. Enligt en utredning av Sydvästra Skånes kommunalförbund, SSK, blir totalkostnaden närmare 9 milj.kr. lägre per år om täckningsbidraget är 12 926, som skulle räcka för att täcka kostnaderna, i stället för 50 26, som är det maximala tillägg SJ får göra. Herr talman! Jag har på den här punkten inget yrkande, men jag tar fasta på utskottets formulering om att regeringen bör följa ersättningsfrågorna.

Herr talman! I ett TV-inslag för några dagar sedan yttrade en företrädare för SJ att det inte längre var relevant att sätta likhetstecken mellan SJ och det gamla begreppet ”hela svenska folkets järnväg”. SJ:s roll i framtiden skall i stället vara ett serviceföretag på trafikområdet i mer vidsträckt mening. Detta verkar välment och bra, men med all säkerhet kommer berättigade krav på bibehållande av nedläggningshotade bandelar i kläm med detta synsätt. När man ser på antalet avstyrkta — i huvudsak på socialdemokratisk och moderat tillskyndan — motioner som redovisas i trafikutskottets betänkande 17, förstår man att begreppet ”hela svenska folkets järnväg” är avsett att förpassas till historien. Ett hus som inte underhålls normalt blir efter en tid i behov av en omfattande och dyrbar renovering. Sker inte heller detta, blir huset snart rivningsmoget. Detta är just vad som skett med ”hela svenska folkets järnväg” under flera årtionden i alltför stor utsträckning. En allt sämre banoch vagnstandard, urtrista järnvägsstationer och tidtabeller som gått stick i stäv mot de resandes behov och önskemål har lett till att många järnvägslinjer redan blivit vad man kan kalla för rivningsmogna. I många fall rusar persontågen förbi stationer där de borde stanna och ta upp resande, och i andra fall har persontrafiken lagts ned på bandelar där SJ fortsätter med godstrafik. Jag är medveten om att det i dag finns bandelar som på grund av den ”utveckling” som jag här har beskrivit måste läggas ner och trafiken överföras till landsväg. Men regeringen, transportrådet och SJ måste tänka om när det gäller kvarvarande järnvägar, där det finns ett trafikunderlag som kan beräknas öka vid upprustning av den spårbundna trafiken och servicen därvidlag. Får jag tolka regeringens i går meddelade beslut, att låta 6 av 22 nedläggningshotade bandelar i norra och mellersta Sverige ligga kvar i riksbanenätet, som ett tecken på sinnesändring? Måtte i så fall denna sinnesändring komma att omfatta även de skånska järnvägslinjer vi centerpartister i Malmöhus län motionerat om under allmänna motionstiden i år och som jag skall kommentera i det följande.

Järnvägen upprätthålls även av strategiska skäl som tung trafikförbindelse till regementet i Revinge. Denna järnvägslinje borde åter kunna bli en vital kommunikationsled i denna tätt befolkade del av Skåne. Under 1960-talet skedde en successiv indragning av persontrafiken som helt upphörde i början på 1970-talet. Sedan dess har emellertid särskilt orterna Staffanstorp, Dalby och Veberöd men även Sjöbo vuxit kraftigt. Folkmängden har ungefär fördubblats och uppgår nu till ca 40 000 personer. Ett mycket stort antal personer pendlar dagligen till arbetet i Malmö och Lund. Enbart från Sjöbo kommun landsvägspendlar dagligen omkring 2 700 personer. En stor förändring i befolkningsstruktur och pendlingsbehov har således ägt rum sedan beslut fattades om indragning av persontrafiken på denna sträcka. Detta har medfört en kraftigt ökad landsvägstrafik som ställt krav på förbättring av vägnätet, och då speciellt av länsväg 12, till mycket höga kostnader. Enbart den planerade nya motortrafikleden mellan Malmö och Staffanstorp beräknas i dagens penningvärde dra en kostnad av ca 85 milj.kr. för 13 km väg. För upprustning därutöver av väg 12 beräknas ytterligare 60-70 milj.kr. krävas. En fullständig upprustning av järnvägen det här gäller skulle enligt uppgifter som Järnvägsfrämjandet tagit fram, inkl. elektrifiering, uppgå till mindre än hälften av kostnaderna för upprustning och utbyggnad av väg 12. På sträckan Malmö-Staffanstorp skulle dessutom, vid byggandet av en motortrafikled, betydande arealer högklassig jordbruksmark komma att tas i anspråk och arronderingen för ett tjugotal lantbruk starkt försämras. Flera och starka skäl talar således för att rusta upp järnvägen Malmö Sjöbo — eventuellt till Tomelilla — och att återinföra persontrafik där. Men ett beslut hastar. I annat fall riskerar vi att orimliga och onödiga väginvesteringar görs som sedan kommer att bli skäl för att lämna järnvägen åt sitt öde. De insparade miljonerna behövs sannerligen för att rätta till ett mycket starkt eftersatt vägunderhåll. Vad beträffar järnvägslinjen Ystad-Tomelilla-Simrishamn kan i flera hänseenden liknande bärande skäl tala för ett bibehållande, även om denna linje inte har samma pendelkaraktär som Malmö-Sjöbo skulle kunna få. På linjen upprätthålls i dag ersättningsberättigad personoch godstrafik. Skulle denna linje läggas ner, kommer sydöstra Skåne att berövas sin sista järnväg och de båda centralorterna Tomelilla och Simrishamn att vara utan järnvägsförbindelser. En sådan utveckling kan vi inte acceptera ur regional politisk synpunkt och med hänsyn till de följdkostnader för landsvägsnätet som skulle komma att bli följden. Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till yrkandena 1 och 2 i motion 2435. Beträffande järnvägslinjen Malmö-Ystad, som berörs i centermotion 2392, vill jag mycket kraftigt understryka vikten av att denna linje blir föremål för en snar upprustning och elektrifiering. En sådan åtgärd skulle främja den regionala balansen genom att stärka utvecklingen i hela Ystadsregionen. Godstrafikmängden på bansträckan är i dag omfattande på grund av Östersjötrafiken från Ystad till Polen, och en upprustning med bättre förutsättningar för persontrafiken skulle ytterligare gynna trafikutvecklingen på denna bandel. Jag skall inte gå närmare in på frågor som rör denna järnvägssträcka eftersom min partikollega Ulla Tillander i en interpellation till kommunikationsministern har begärt svar på ett par viktiga frågor. Vi avvaktar kommunikationsministerns svar, som kommer i slutet av maj. Mot den bakgrunden har jag inte nu något yrkande i denna del, men jag förutsätter att vad jag här har anfört genom protokollet beaktas av kommunikationsministern och regeringen i sin helhet.

Herr talman! Det fanns en tid när de styrande trodde att bilarna skulle ersätta tågen. Professorerna i kulturgeografi predikade på konferenser att av järnvägarna skulle i framtiden bara stambanor och något enstaka industrispår finnas kvar. Varje hushåll i landet skulle ha två bilar och alla skulle själva lösa sina transportproblem. Under min tid som länsplanerare i en länsstyrelse i Sydsverige åhörde jag detta budskap många gånger. Jag förvånade mig alltid över med vilken oerhörd självsäkerhet det framfördes. Men det billiga oljeflödet varade som bekant inte. Bilsamhället gav inte stadsoch bebyggelsemiljöer som var särskilt eftersträvansvärda. Avgasoch trafikstockningsproblemen var inte gratis. Affärsresultatet för olika transportmedel gav ingen sann bild av den verkliga lönsamheten. Rekordårens snåla järnvägspolitik visade så småningom upp sitt fiasko. Nya insikter gör sig nu långsamt men obönhörligt gällande. Järnvägen är hushållningens och miljöns transportmedel. Den är framtidens transportmedel, och det är ingen tillfällighet att den har egenskapen att svara för det absoluta hastighetsrekordet till lands. Varje region i ett industrialiserat land måste ha en flersidig, kombinerad transportstruktur —- innefattande järnvägar —- för att kunna utvecklas väl. Ett huvudnät måste också ha sina matarlinjer. Det är metodiskt fel att stycka upp ett järnvägsnät och bedöma lönsamheten var för sig. Man måste bedöma det totala alternativ som nedläggningen av en matarlinje ger upphov till och de kostnader den orsakar i jämförelse med om man matar huvudnätet med större och effektivare transportmedel. Men de nya insikterna har svårt att göra sig gällande, eftersom man har svältfött järnvägarna under lång tid. När man har gjort det skall man inte tro att trafikanterna strömmar tillbaka bara för att andra transportmedel blivit dyrare och besvärligare. Järnvägen måste vara på offensiven — och det inte bara gentemot cityexpress-klientelet. Spårbunden trafik måste hävda sig genom att vara snabbare än buss och säkrare än bil. Den måste garantera punktlighet och pålitlighet. Den måste ge komfort och trivsel, och den måste vara ren och snygg både invändigt och utvändigt. Den måste även måna om de vanliga ferieoch arbetsresandena. Allt detta måste ingå som ett led i kampen mot arbetslöshet och regional utarmning. Därför är det felaktigt att göra ramen för investeringar snävare, just i en tid när den borde utvidgas, när man borde lägga grunden för ett kommande slagkraftigt järnvägsväsende och en renässans för tågresandet. Därför är det felaktigt att undvika att ta ställning och att låta SJ självt sortera ut angelägna upprustningsprojekt och viktiga förnyelsemöjligheter. Blekinge är en landsända som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Och Blekinge har varit i strykklass på järnvägspolitikens område. Kristianstad stad — länshuvudstad i Kristianstads län — har förbindelser med Malmö och Stockholm nästan varje timme från morgon till kväll. Men kom öster därom, och ni skall se att bedrövelsen är uppenbar. Trafikutskottets majoritet skulle egentligen under några månader förlägga sitt arbete till Blekinge och samtidigt ställa av sina bilar. Unna er lärdomen att åka andra klass med dieseldrift genom landskapet! Känn skakningarna i vagnen när den passerar skenskarvarna, och känn den nyckfullt fördelade värmen från den dieselelektriska värmevagnen. Stå på en blåsig stationsplan, och hör den fjärrstyrda högtalaren rapportera förseningen. Försök att resa någon gång i veckohelgen, när beväringar, studerande och helgbesökande trängs om platserna. Inandas den tjocka luften i de dammiga kupéerna, och försök läsa en tidning i det behagligt dämpade lampljuset. Blekingekusten har ett pärlband av viktiga industriorter, och särskilt de fyra städerna är dessutom servicecentra för sina bygder. En sådan region måste ha en modern och effektiv järnvägskontakt med det övriga landet. Det finns dessutom viktiga interregionala samband mellan Blekinge och Skåne, kontaktnät som kräver snabba och bekväma personkommunikationer. Avståndet mellan Blekinge och t.ex. västra Skåne med sina storstadsområden är för stort för att bussen skall vara ett bra och bekvämt kommunikationsmedel. Järnvägen kan där utföra transporter snabbare och tar fler resande. Vi måste tillgodose detta resebehov för människorna. Där är ungdomarna från bygden, som får sin utbildning i skolorterna i Sydvästskåne, där är de värnpliktiga, stationerade i Kristianstad och Karlskrona, där är fritidsresande i båda riktningarna, där är människor som behöver anlita vårdservicen exempelvis i Lund. Blekinge och Skåne har ett sådant intensivt utbyte och ett stort ömsesidigt samband. När så många behov och samband existerar parallellt är det en nödvändighet och en självklarhet att ha en bra järnvägsförbindelse. Det går då inte att föra ett sådant destruktivt cirkelresonemang, som man ofta hör från officiellt håll — det är så dålig lönsamhet, så vi kan inte kosta på linjen en elektrifiering eller en bättre spåranläggning eller bättre stationsservice. Det här är fel resonemang i fall som detta. Järnvägens framtid kan bara garanteras med en skapande inställning. Den måste bjuda till i stället för att utsätta sig själv för defensivtaktikens obönhörliga nedtrappningsprocess. Restiderna måste kortas, förseningar och omständligheter måste undanröjas, det måste bli behagligt och intressant att resa — inte bara någonting som man är utlämnad till därför att man saknar bättre alternativ. Det måste finnas plats vid högtrafiktider, man måste göra det välstädat och snyggt för resenärerna. Höjd allmän standard och elektrifiering är därför ett rimligt och nödvändigt krav för järnvägen Kristianstad-Karlskrona. En socialt och ekonomiskt förnuftig trafikstruktur i denna del av landet kräver det. Behovet av att göra järnvägen attraktiv, att göra den till det på en gång effektiva och mänskliga sättet att resa, kräver det. Kapacitetskraven för en effektiv och bra godshantering enligt moderna principer kräver det. Det finns en väg för järnvägen att hävda sig. Det är att satsa, ordentligt och med framsynthet, att visa näringsliv och företag att den är bra och att leva upp till rollen som en pulsåder och kontaktlinje för den vackra och betydelsefulla del av Sverige som kallas Blekinge. Jag skall också här beröra en annan bandel med anslutning till den gamla kustbanan Kristianstad-Karlskrona. Det gäller sträckan Älmhult-Sölvesborg. Från att ha varit en som mer eller mindre dödsdömd betraktad järnvägssträcka, har situationen för denna banas del förändrats. En ökning även av den korta trafiken har noterats. Det har visat sig vara billigare under den nya trafikorganisationen att förlägga viktiga pendelresor till järnvägen snarare än att låta dem gå med den omständligare och långsammare landsvägstrafiken. Även här visar sig på flera avsnitt järnvägens fördelar. Man bör noga ta vara på dem och överföra denna bandel till riksnätet. Ett stöd för denna tanke är att man redan nu är inriktad på att banans norra del skall rustas för att för framtiden utgöra industrispår till och från industriorten Olofström. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 11 och 12 i betänkande nr 17 med speciell betoning på de delar av reservationerna som står emot utskottsmajoritetens hemställan i mom. 10f resp. 12d.

Herr talman! Vi politiker har stor förmåga att göra vårt arbete obegripligt för den vanlige samhällsmedborgaren. Ett exempel är vad som sker i dag. Riksdagen har här att ta ställning till en rad motioner angående statens järnvägar. Det gäller anslag, trafikorganisation och hur det skall bli med vissa bandelar i framtiden. Utskottet, som haft att förbereda ärendet, har genom majoriteten avstyrkt alla motioner som har med olika bandelars framtid att göra. Samtidigt har regeringen meddelat att den avser föreslå riksdagen att sex av de bandelar som varit nedläggningshotade nu skall införlivas med riksnätet och upprustas. Det betyder att den som röstar nej i dag i fråga om dessa sex bandelar menar att detta skall tolkas som ett ja inför höstens behandling. — Man skall nog vara politisk taktiker för att förstå det hela, när behandlingen läggs upp på det sättet. Som representant för Dalarna borde jag vara nöjd, eftersom banan Borlänge-Malung tillhör de sex bandelar som skall bevaras. Och visst är det skönt att socialdemokraterna i regeringsställning nu kommit fram till just detta ställningstagande. För oss i centern, som genom alla år ansett det självklart att man skall upprätthålla och utveckla verksamheten på Västerdalsbanan, är dagens besked endast en bekräftelse på att kamp lönar sig. Det går inte — inte ens i järnvägssammanhang — att köra över opinionen i en bygd och bland människor som vill forma sin framtid i en positiv utveckling. Nästa åtgärd måste nu bli att återlägga rälsen och utöka trafiken till, i första omgången, Sälen och därefter upp till Särna. Vi i centern gick emot en rivning av rälsen, men den dåvarande socialdemokratiska regeringen lyssnade inte på våra förslag. En utbyggnad av banan upp till Särna skulle ge ryggrad och stabilitet åt näringslivet i bygden. Rekreationsoch turistverksamheten behöver en komplettering av resemöjligheterna bl.a. upp till Dalafjällen. Under påskhelgen har man i just Dalafjällen haft över 50 000 gäster, vilket självfallet ställer stora krav på trafikförsörjningen. Över huvud taget ökar turismen starkt i länet — med 25 90 sedan förra året. Det måste vara en angelägen uppgift för samhället att underlätta för de många att komma upp till den fjällnära och naturvänliga miljö som Dalafjällen erbjuder. Kommunikationsministern har kommit rätt när det gäller banan Borlänge-Malung. Nu inbjuder jag Curt Boström att spåra vidare till Sälen, att också i den riktningen gå i fäådrens spår för framtidens segrar, för att senare fortsätta till Särna. För att vara konsekvent, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 12 avseende mom. e och k samt till reservation 13 avseende mom.h, det sistnämnda innebärande samma yrkande som vi har framfört i centermotionen 1264.

Herr talman! Under denna långa debatt har en lång rad talare talat för järnvägar som finns men som hotas av nedläggning. Eftersom herr talmannen har uttalat sig för mera omväxling i debatterna vill jag biträda detta så till vida att jag tänker tala emot en järnvägssträckning som inte finns men som hotar att komma till stånd. Det jag tänker på är den s.k. Grödingebanan, den föreslagna järnvägssträckningen mellan Flemingsberg utanför Stockholm och Järna utanför Södertälje. Vi är nog alla på det klara med att det behövs en ökad kapacitet för järnvägstrafiken mellan Stockholm och området kring Södertälje, men förslaget, som ju SJ är mycket intresserat av, att klara den ökade kapaciteten genom att bygga ett helt nytt dubbelspår från Flemingsberg till Järna är ett ganska olyckligt sådant. Det är olyckligt av flera skäl. Det skulle innebära ett kraftigt ingrepp i en mycket miljökänslig bygd. Stora naturvärden och kulturvärden skulle stå på spel. Det gäller ett område som är av mycket stort intresse för Stockholmsregionens rörliga friluftsliv. Redan av det skälet vore det alltså olyckligt om den här banan kom till stånd. Dessutom skulle en sådan här bansträckning med all säkerhet innebära en kraftigt försämrad kollektiv fjärrtrafikförsörjning för Södertälje, som är en viktig industristad och den näst största staden i Stockholms län. Den största heter inom parentes sagt Stockholm. Detta skulle naturligtvis skapa betydande bekymmer för Södertälje kommun. Det skulle förmodligen innebära ytterligare försämringar för en redan missgynnad del av Stockholmsregionen. Frågan är, herr talman, om det verkligen behövs en så omfattande kapacitetsökning som ett helt nytt dubbelspår skulle innebära. I motion 1780 har vi pekat på de betydande kapacitetsökningar som man skulle kunna få till stånd genom att förse stora delar av bansträckan Stockholm-Södertälje med extra dubbelspår för förbifarter men där man undviker de mest besvärliga områdena. Härigenom skulle man kunna öka kapaciteten väsentligt jämfört med dagsläget, och man skulle kunna göra det till bråkdelen av den kostnad som en helt ny bansträckning mellan Flemingsberg och Järna skulle innebära. Det här förslaget realbehandlas över huvud taget inte i utskottets betänkande. Det hänvisas i stort sett till SJ:s höga visdom. Det är kanske litet väl optimistiskt av utskottet att så helt förlita sig på visdomen inom SJ när det gäller sådana här frågor. Herr talman! Jag vill beträffande det här ärendet yrka bifall till centerreservation nr 4, som bl.a. bygger på vår motion. En annan viktig fråga för Södertäljeområdet är naturligtvis upprustningen av Södertälje Södra. Här har utskottet behandlat en motion, undertecknad av samtliga riksdagsmän från Södertälje. Tore Claeson har tidigare i debatten utförligt motiverat varför Södertälje Södra behöver rustas upp. Jag skall inte ytterligare utveckla saken, motiven talar för sig själva, utan jag inskränker mig till att yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Inför den förestående omröstningen vill jag å utskottsmajoritetens vägnar göra följande röstdeklaration beträffande reservation 12, som gäller anslutning till riksnätet av vissa s.k. prövningsbanor. Det har yrkats bifall till de olika punkterna i denna reservation. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater, moderata samlingspartiet och folkpartiet, kommer att rösta för utskottsmajoritetens förslag och lämna de olika motionskraven utan åtgärd. Vi kan göra detta även efter kommunikationsministerns deklaration att han har för avsikt att för riksdagen framlägga förslag om att följande bandelar skall föras till riksnätet, nämligen: Borås-Varberg, Kil-Torsby, Gårdsjö-Mariestad-Håkantorp, Bjärka/Säby-Västervik, Borlänge-Malung och Storuman-Hällnäs. Förslag, herr talman, om dessa bandelars inlemmande i riksnätet kommer således att i sinom tid föreläggas riksdagen av regeringen.

Herr talman! I en motion till 1982/83 års riksmöte, nr 1927, framhöll vi från moderat sida att televerket är ett av Sveriges mest lönsamma företag. Möjligheterna att finansiera de egna investeringarna via extern finansiering är därför goda. Det är med tillfredsställelse man kan notera att regeringen i årets budgetproposition föreslår att televerkets investeringar skall finansieras via Telefinans i stället för via riksgäldskontoret. Det minskar belastningen på statsbudgeten. Regeringens förslag pekar i rätt riktning, men samtidigt måste sägas att förslaget är en halvdan kompromiss mellan det hittillsvarande systemet och de systemförändringar vi moderater föreslagit för de affärsverk som lyder under kommunikationsdepartementet. Affärsverkens uppbyggnad och verksamhet dras med brister som utgör allvarliga hinder för verksamheten. Myndighetsutövning blandas med affärsverksamhet. Institutionella hinder gör att affärsverkens styrelser och ledningar har svårt att bedriva verksamheten så rationellt som annars kunde vara fallet. För att man skall komma till rätta med dessa brister krävs att affärsverkens affärsdrivande verksamhet i enlighet med 1973 års affärsverksutrednings principuttalande byter företagsform och ombildas till aktiebolag. Det borde vara naturligt att då börja med televerket. T. v. tillstyrker vi från moderat sida i huvudsak regeringens förslag till hur televerket skall finansieras och styras. Ett steg tas, som sagt, i rätt riktning, ett steg som dessutom kommer att underlätta genomförandet av våra förslag. Vi har dock erinringar mot de soliditetsoch räntabilitetsmål som föreslås. Soliditetsmålet anges i budgetpropositionen till mellan 75 och 80 26 under den kommande treårsperioden. Det är svårt att se några vägande skäl för att televerket skall ha en jämfört med andra företag så oerhört hög soliditet. Ett lägre soliditetsmål skulle utöka lånemöjligheterna. Vi är också tveksamma till nivån på räntabilitetsmålet, ca 9 90. Många tecken tyder på att inflationen till följd av regeringens släpphänta ekonomiska politik ånyo tar fart. Finansministern medger i den reviderade finansplanen att regeringens tidigare inflationsmål torde vara omöjligt att nå. Han säger att kostnadsökningen kan komma att ligga avsevärt över de nivåer som är förenliga med detta inflationsmål. I reservation 1 har vi moderater föreslagit att televerkets räntabilitetsmål för den kommande treårsperioden sätts en procentenhet högre än vad regeringen föreslår. Jag yrkar bifall till denna reservation. Frågan om televerkets monopol har debatterats i kammaren flera gånger tidigare. Vi moderater, liksom folkpartiet, intar den ståndpunkten att den pågående inskränkningen av monopolet sker i alltför långsam takt. Den tekniska utvecklingen på teleområdet går i dag så snabbt att jag är övertygad om att flertalet av nuvarande monopol inte kan behållas särskilt länge. Det finns då anledning att se positivt på utvecklingen — och även att skynda på den. Televerket är tillräckligt starkt för att kunna bli framgångsrikt på konkurrerande marknader. Regeringens räddhåga är svårbegriplig. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Slutligen, herr talman, några ord om televerkets industridivision, Teli. Riksdagen har beslutat att Teli skall överföras till bolagsform senast den 1 juli 1985. Regeringen beslöt i slutet av oktober att tillsätta en förhandlingsman som skall utreda förutsättningarna för samarbetet mellan televerket och LM Ericsson. Med den motiveringen förhalar nu regeringen förberedandet av en effektuering av riksdagens beslut att överföra Teli till bolagsform den 1 juli 1985. I regeringsbeslutet från oktober står det att förhandlingsmannens arbete skall bedrivas skyndsamt och att resultatet av arbetet skall redovisas senast den 1 mars 1984. I budgetpropositionen anges att en förhandlingsman har tillkallats, men när jag för några veckor sedan ställde en fråga till kommunikationsministern framgick det att detta var en oriktig uppgift. Kommunikationsministern sade i den frågedebatten: ”Någon förhandlingsman har ännu inte tillkallats. När detta skett kommer regeringen att besluta om en ny tidsplan för arbetet. I den mån resultatet av förhandlingsmannens arbete bör föranleda åtgärder som fordrar riksdagens ställningstagande, kommer regeringen på vanligt sätt att redovisa dem i en proposition.” Detta, herr talman, är en klar fingervisning om att regeringen ytterligare kommer att förhala överförandet av Teli till bolagsform. Vi får väl se när regeringen lägger fram en proposition. Televerket självt har föreslagit att Telis överförande till bolagsform skall ske den 1 juli 1984. Det har vi från moderat sida ansett vara rimligt. Den ståndpunkten har också centerpartiet och folkpartiet intagit. Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 5.

Herr talman! Först några ord om den finansiella styrningen av televerket. Vi menar att det föreslagna systemet att riksdagen skall ta ställning till allmänt formulerade målsättningar i de rullande treårsplanerna inte är till fyllest. Vi kräver att större investeringar, liksom tidigare, skall underställas riksdag och regering. Det är det enda sättet för riksdagen att få en klar bild av televerkets inriktning på investeringarna — och även i viss mån av lokaliseringen av dessa investeringar. Jag nöjer mig med det jag nu har sagt och yrkar bifall till reservation nr 2. Vi har också behandlat frågan om ett nytt statskapital. I viss mån sammanfaller moderaternas bedömning, såsom Göran Riegnell här har framställt den, med vår, även om vi har dragit något annorlunda slutsatser. Vi har ansett att den konsolideringsfond som så snabbt byggs uppi televerket inte erfordras för att vidmakthålla en rimlig soliditet. Den konsolideringsfonden hade 1982/83 755 milj.kr. Innevarande budgetår beräknar man att det skall finnas ungefär 775 milj.kr. i den, alltså i stort sett oförändrat. Men till 1984/85 skall den förstärkas med hela 340 milj.kr., kommande budgetår med 427 miljoner och det tredje året med 516 miljoner. Vi anser inte en så kraftig tillväxt av konsolideringsfonden berättigad. Mot den bakgrunden har vi ansett att televerket borde kunna leverera in ytterligare 200 milj.kr., utöver vad regeringen har föreslagit. Utskottet avstyrker vårt yrkande, men dråpligt nog har det blivit på det sättet att försvarsöverenskommelsen har gjort att man kräver inleverans från televerket av 100 milj.kr. —- med andra motiv än dem vi har anfört. Men också denna inleverans av 100 milj.kr. måste i stort sett gå ut över konsolideringsfonden — såvida man inte skall ge sig på att höja taxor, vilket jag inte tycker är lämpligt i den situation som är för handen. Till sist vill jag säga några ord om Telis överförande till bolagsform. Vi är medvetna om att det ger televerkets ledning en del huvudvärk att man har vissa anställda inom Metall och andra inom statstjänarkartellen och att dessa grupper har helt olika lönevillkor m.m. Men skall man bibehålla konkurrenskraften måste det ske genom att man bedriver sin verksamhet i samma form som konkurrensföretagen — Ericsson m.fl. Riksdagen har fattat beslut om att överföra Teli till bolagsform, och Göran Riegnell har redan påpekat att televerket för sin del anser att det bör ske den 1 juli i år. Jag inskränker mig därför till att säga att vi också ställer upp bakom kravet att Teli utan fördröjning skall ombildas till bolag. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5.

Herr talman! Det finns ingen anledning att nu motsätta sig en utflyttning av affärsverkens investeringar från statsbudgeten. Men det finns skäl att se över olika finansieringsformer för att finna vilka former som i de skilda fallen kan vara mest ändamålsenliga och bäst lämpade för de olika affärsverken. En sådan översyn bör påbörjas. Televerket har rykte om sig att vara landets mest vinstgivande företag. Det är bra att inte alla statliga verksamheter är till belastning för samhällsekonomin. Men eftersom televerket fortfarande till största delen är ett monopolföretag, är det svårt att avgöra om konkurrensdelen drar nytta av monopoldelen i företaget. I en marknadsekonomi skall konkurrens och mångfald stimuleras och monopol och konkurrensinskränkningar motverkas. Riksdagen beslöt 1982 på förslag av mittenregeringen om en ny konkurrenslag, som innebar en effektivisering av samhällets insatser mot skadliga konkurrensbegränsningar. Samtidigt infördes fusionskontroll, som ger samhället möjlighet att ingripa mot företagsförvärv som leder till marknadsdominans och begränsning av konkurrensen. Televerket är ett statligt affärsdrivande verk med monopol på telenätet och flertalet teletjänster i Sverige. Riksdagen har 1980 beslutat om en uppluckring av monopolet i takt med att den tekniska utvecklingen möjliggjort detta. Den tekniska utvecklingen har lett till att tidigare skäl för monopol i flertalet fall bortfallit. På ett område som delvis berör yttrandefriheten är monopol dessutom speciellt olämpligt. Televerket har under de två senaste åren släppt monopolet på flera områden. Det är positivt. Samtidigt stärks snarast skälen för att riksdagen nu bör ta den principiella ståndpunkten att fri konkurrens bör råda för allt telematerial som pluggas in på telenätet. I och med att televerket släpper monopolet på allt fler områden förvandlas en allt större del av verket från en myndighet med myndighetsfunktioner till ett företag som verkar i konkurrens på en marknad. Det blir allt svårare att konstatera om konkurrensdelen drar nytta av monopoldelen eller inte. När konkurrensen ökat, ökar också behovet av att televerkets myndighetsfunktioner klart avskiljs från det konkurrerande teleföretaget. T. ex. har televerket år 1983 för första gången importerat knapptelefoner, för att konkurrera på den fria marknad som i strid mot monopolet växt fram för att tillgodose konsumentbehovet. I och med denna import bortfaller merparten av televerksledningens argument om att ett upphävande av monopolet skulle få allvarliga sysselsättningseffekter. Självfallet är det främsta hotet mot sysselsättningen att verket på grund av monopolet blir så skyddat att man inte förmår att tillgodose konsumenternas krav. Björn Molin har tillsammans med andra folkpartister i en motion till årets riksmöte, nr 1088, tagit upp bl.a. televerkets monopolställning. Vi har i en moch fp-reservation till utskottets betänkande nr 16 uttalat vårt stöd för de synpunkter som förts fram i motionen. Jag vill yrka bifall till reservation nr 4. Våren 1982 fattade regering och riksdag beslut beträffande Teli, innebärande att Teli skulle bli bolag den 1 juli 1983. Hösten 1982, efter regeringsskiftet, ändrades detta beslut, och i stället fick televerket i uppdrag att närmare utreda frågan om Telis bolagsbildande. Televerket har under våren 1983 på regeringens uppdrag redovisat sin bedömning av Telis framtida konkurrenssituation och konsekvenserna i olika avseenden av om Teli blir bolag eller inte. Efter denna utredning har verket föreslagit att Teli överförs till bolag den 1 juli 1984. I olika motioner från de tre icke-socialistiska partierna har frågan om bolagsbildning den 1 juli 1984 fått stöd.

Herr talman! I reservation nr 5 har folkparti-, centeroch moderatledamöterna understrukit den uppfattning som framförs i motionerna 414, 2491 och 2509, att Teli utan ytterligare fördröjning ombildas till bolag. Jag ber att få yrka bifall även till denna reservation.

Herr talman! Televerkets uppgift är att tillgodose samhällets och enskildas behov av telekommunikationer. Verksamheten beräknas innevarande budgetår omsluta ca 13 miljarder. Man kan med fog påstå att det svenska televerket är ett välskött och effektivt teleföretag. I budgetpropositionen föreslås en ny form för behandling av televerkets investeringar och övriga verksamhet. Redan hösten 1980 fattade riksdagen beslut för televerkets del som syftade till en friare finansiell situation för verket. Då beslöts om bildandet av Teleinvest AB som holdingbolag för verkets bolagssektor. Televerket fick vidare genom en rörlig kredit i riksgäldskontoret förbättrade möjligheter att finansiera vissa abonnentutrustningar. Samma år, 1980, godkände riksdagen vidare en preciserad avgränsning av televerkets monopolområde. Därefter har regering och riksdag vidtagit ytterligare åtgärder för att successivt anpassa televerksamheten till de nya tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna. Jag vill här endast erinra om tillskapandet av Telefinans AB. För budgetåret 1983/84 uppgår televerkets investeringar till ca 4 600 milj.kr. Av denna investeringsvolym redovisas endast en begränsad del, nämligen 2 800 milj.kr., över statsbudgeten. I propositionen anför kommunikationsministern att det numera är andra frågor på teleområdet som är av politiskt intresse än den årliga volymen av en begränsad del av televerkets investeringar. Mot denna bakgrund föreslås att den nuvarande bindningen till statsbudgeten av investeringar i teleanläggningar skall upphöra och det gamla statskapitalet göras om till ett amorteringsfritt lån. Samtidigt föreslås att televerket fr.o.m. budgetåret 1984/85 får tillgodose sitt kapitalbehov via lån på den öppna kreditmarknaden. Denna del av förslaget i budgetpropositionen har redan behandlats av finansutskottet, och riksdagen beslutade den 5 mars i år att bemyndiga regeringen att för televerkets verksamhet ta upp lån på den allmänna kreditmarknaden. Genom detta nya system kan televerket minska sina finansieringskostnader och få en rationell hantering av sina finansieringsfrågor. Ett enhetligt finansieringssystem för alla abonnentutrustningar tillskapas också genom budgetpropositionens förslag. Utskottets majoritet tillstyrker den form för finansiell styrning av televerket som föreslås i budgetpropositionen. Endast centerpartiet ställer sig avvisande. I reservation 2 anförs från centerpartiets sida att man vill bibehålla den nuvarande ordningen, innebärande att riksdagen skall ta ställning till en mindre del av televerkets investeringsvolym varje år. Man motsätter sig också den föreslagna finansiella styrningen. I och med att televerket årligen kommer att redovisa sina treårsplaner får enligt mitt förmenande riksdagen en betydligt bättre förutsättning att styra telepolitiken. Genom det föreslagna systemet får regering och riksdag en väsentligt bättre översikt över hela investeringsprogrammet och därmed större möjligheter att lägga fast de politiska målen för televerket. Och det är ju målen för televerkets verksamhet som är det viktigaste, inte medlen. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på centerreservation nr2. Moderata samlingspartiet accepterar i stora delar den föreslagna förändringen när det gäller ställningstagandet till televerkets investeringsplaner, och man accepterar också den finansiella styrning som nu föreslås. Däremot anser moderaterna i reservation nr 1 att det uppställda soliditetskravet är för högt. Vi i majoriteten anser att en rimlig avvägning har gjorts i fråga om räntabilitetsoch soliditetstak. Utgångspunkten för det uppställda räntabilitetstalet är att den reala avkastningen på det egna kapitalet skall uppgå till 390. Det kan ju inte anses vara något ohemult krav. Visserligen kan man alltid diskutera inflationstakten, men vi har från majoritetens sida accepterat de förutsättningar som departementschefen utgått från i sitt förslag. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på moderaternas reservation 1. Centern kräver i en motion att televerket skall inleverera ytterligare 200 milj.kr. utöver vad som föreslås i budgetpropositionen. Detta krav har centern följt upp i en reservation. Utskottsmajoriteten har alltså avvisat centerns krav. Jag vill hävda att detta centerkrav vilar på ett missförstånd. Statens krav på överskott baseras nämligen på det statskapital som bildas genom att vissa av televerkets fastigheter uppvärderas med 1 760 milj.kr. och att den ränta som staten normalt tar ut skall gälla — räntesatsen bör vara statens avkastningsränta. Om centern menar allvar med kravet i sin motion, vilket man har följt upp i reservation 3, innebär det att man anser att den uppvärdering av televerkets fastigheter som lett till att detta statskapital bildats inte är gjord på ett riktigt sätt. Om man skall föra fram kravet på ytterligare inleverans på 200 milj.kr. per år hade det varit naturligt att centerpartiet då också hade uppvärderat statskapitalet, eftersom det är storleken på statskapitalet som utgör basen för det avkastningskrav som staten ställer. Jag yrkar alltså avslag på centerns reservation 3. Jag vill också erinra om att utskottet i detta sammanhang har tagit ett initiativ, som ett resultat av partiledaröverläggningar, om finansieringen av försvarsutgifterna. Utskottet har alltså accepterat resultatet av partiledaröverläggningarna, nämligen att 100 milj.kr. årligen under en treårsperiod skall inlevereras till statskassan, utöver det avkastningskrav som jag nyss har talat om. Jag vill understryka att —i fråga om detta är utskottet enigt — detta är en åtgärd som inte innebär någon ändrad syn på affärsverkens roll och uppgifter utan endast är motiverad av de speciella finansieringsbehov som nu föreligger. Det är, säger utskottet enhälligt, alltjämt angeläget att verksamheten och därmed teleabonnenterna inte belastas med kostnader som verket självt inte kan påverka eller förutse. I anslutning till budgetpropositionen har man från moderat håll krävt att monopolavgränsningen skall förändras. Den monopolavgränsning som nu ligger till grund vilar på ett riksdagsbeslut från 1980 efter ett förslag från dåvarande kommunikationsministern, nuvarande moderatledaren, Ulf Adelsohn. Vi har från socialdemokratins sida sagt att det innebar en hygglig avgränsning av televerkets monopol. Visserligen sker en snabb teknisk utveckling, och det finns anledning att med hänsyn till denna tekniska utveckling göra förändringar när det gäller monopolavgränsningen, och så har också skett sedan 1980. Men vi tycker att den avgränsning som nu föreligger i stort sett är bra, och vi finner ingen anledning att inta någon annan ståndpunkt. Fortfarande gäller att monopolavgränsningen kan behöva anpassas till den tekniska utvecklingen och till de nya tjänster som kommer att introduceras på teleområdet. Men låt mig i det här sammanhanget, herr talman, eftersom televerkets monopolavgränsning så ofta är föremål för diskussion i moderata kretsar, slå fast att det är väldigt viktigt att vi värnar om televerket och dess monopol. Frågan om en uppluckring av monopolområdet när det gäller telefoner eller andra tunga och viktiga delar skall inte avgöras av televerket utan av statsmakterna, dvs. regering och riksdag. Jag vill också säga några ord om Telis överförande till bolagsform. I motioner från de tre borgerliga partierna har man krävt och yrkat att Teli överförs till bolagsform den 1 juli 1984. Det innebär en tidigareläggning jämfört med gällande riksdagsbeslut. I budgetpropositionen har kommunikationsministern redovisat att regeringen anser att förutsättningarna för det fortsatta samarbetet mellan televerket och främst LM Ericsson bör klarläggas av en särskild förhandlingsman. Denna förhandlingsman bör överväga på vilka områden ömsesidiga fördelar kan uppnås genom ett samarbete. På grund av olyckliga omständigheter — jag skall inte upprepa den debatt som moderaternas företrädare hade med kommunikationsministern här i kammaren för några veckor sedan — har tillsättningen av denna förhandlingsman kommit att försenas.

Det finns anledning att noga undersöka hur det fortsatta samarbetet mellan televerket och svensk teleindustri skall se ut innan man tar ställning till en förändring av huvudmannaskapet för Teli. Vi tar med knusende ro den anklagelse som de borgerliga partierna ger uttryck för i sina motioner och i sin reservation, att vi skulle vilja förhala denna bolagsbildning. Socialdemokratin är inte främmande för en bolagsbildning, men socialdemokratin vill när det gäller Telis framtid ha garantier för att Teli får del av utvecklingsarbetet. För oss är det viktigare att vi kan slå vakt om Teli och om den sysselsättning som Teli i dag garanterar än att vi kommer fram till några principiella ståndpunkter när det gäller under vilka former Telis verksamhet skall bedrivas. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter i betänkande nr 16.
Herr talman! Angående räntabilitetsmålet för televerket påpekade Kurt Hugosson att den reala avkastningen skall vara minst 3 20.

Det är riktigt, som Kurt Hugosson påpekade, att den nuvarande principen för monopolavgränsningen tillkom under Ulf Adelsohns tid som kommunikationsminister. Men man skall ha klart för sig att när det gäller att anpassa monopolavgränsningen efter den tekniska utvecklingen har televerket hela tiden spjärnat emot. Man kan se det på flera olika områden, exempelvis när det gäller mobiltelefonerna. Företrädare för televerket har själva medgivit att konkurrensen från andra mobiltelefonföretag, vilkas verksamhet televerket med nära nog alla medel försökt förhindra, har varit stimulerande för televerket och inneburit snabbare uppbyggnad av mobiltelefonsystem i Sverige än vad som annars hade varit fallet. Det illustrerar att det även för televerket vore nyttigt med en snabbare avveckling av monopolavgränsningen. Men jag är fullständigt lugn på den här punkten, herr talman. Tiden arbetar för oss som vill få bort så mycket som möjligt av televerkets monopol. Den tekniska utvecklingen går därhän. Slutligen vill jag säga något om Teli. När man talar med anställda på Teli finner man att de är mycket bekymrade över den dåliga stämningen på Teli. Folk är trötta på osäkerheten, de vill ha beslut. En replik som jag hörde är att bättre sätt att mala sönder ett företag kan man knappast hitta än det sätt varpå man förhalar beslutet om Telis bolagsbildning. Jag har även från anställda på Teli fått den klara uppfattningen att televerkets framtida samarbete med Ericssonkoncernen inte på något sätt behöver påverka bolagsbildningen. Men risken med den nuvarande förhalningspolitiken, herr talman, är att så småningom finns det inget Teli över huvud taget att överföra i bolagsform.
Herr talman! För det första gäller det frågan om styrningen av investeringsverksamheten i televerket. Vi menar att eftersom televerket är ett monopolföretag — och vi har till skillnad från moderaterna och folkpartiet accepterat att monopolet måste vara relativt omfattande — är det också väsentligt att riksdagen kan få insyn i hur detta monopol sköts och hur de investeringar som görs är avvägda. När man ser på den treårsplan som föreligger, finner man inga detaljer om investeringar utan bara ett belopp att ta ställning till. Det kan inte vara tillfredsställande. Man har alltså ingen möjlighet att kommentera, om man vill ha en förändrad investeringsinriktning i ett eller annat avseende. För det andra: När det gäller frågan om de 200 miljonerna skall jag gärna erkänna att vi umgicks med funderingar på att höja stamkapitalet. Utan några som helst motiveringar eller förklaringar är det enda som står i den treåriga planen att vissa fastigheter har uppvärderats med 1 760 miljoner. Inte ett knäpp om motiv, vilka fastigheter det gäller, hur många fastigheter man har totalt, saluvärdet — ingenting. Men vi ansåg oss inte, med den korta tid som står till buds när man skall skriva motion, hinna analysera detta. Därför nöjde vi oss med att för det här året, då vi såg att man hade lagt hela 350 miljoner till en konsolideringsfond, säga att vi ansåg att det var väl mycket och att vi kunde ta i anspråk 200 miljoner av det överskott som hade uppkommit. Man kan definiera det överskottet hur man vill. Vi är inte säkra på att det finns bärande skäl för att år efter år ta 200 milj.kr. där, men vi anser att man kunde göra det detta år. Sedan får vi se, när vi får bättre grepp om vad som döljs bakom siffrorna. För det tredje: Ingen utredning i världen kan kratsa kastanjerna ur elden för socialdemokraterna om ni vill få till stånd en konkurrenskraftig Teliorganisation. Ni har gripits av handlingsförlamning och vågar inte ta detta beslut av rädsla för reaktioner från vissa fackliga organisationer. Men tar ni inte det beslutet, så instämmer jag i vad Göran Riegnell säger: Då äter Teli upp sig inifrån och förlorar sin marknad, och de som jobbar där kommer att förlora sina jobb — om man inte snabbt kan komma till rätta med den situation som nu är för handen. Det går inte att konkurrera med så olika löner som f. n. gäller.
Herr talman! Kurt Hugosson sade från talarstolen att socialdemokraterna inte alls är fftämmande för tanken att Telis funktioner hädanefter skulle skötas i bolagsform. Det är också vad jag har trott — vid tidigare behandling i utskott och i kammaren har socialdemokraterna varit med på att överföra Teli till bolagsform. Men kan Kurt Hugosson då förklara varför denna förändring har inträffat både hos kommunikationsministern, som ju skriver att Telis framtida verksamhetsform nu inte slutligt bör avgöras, och hos utskottsmajoriteten som använder ungefär samma skrivning. Är det inte så att ni har ändrat er och inte vill vara med om att Telis verksamhet skall föras över till bolagsform? Det vore mycket beklagligt om så var fallet. Man har i televerkets styrelse i ett beslut varit överens om att den verksamhetsformen skulle vara den bästa för Telis fortsatta verksamhet. Då bör också riksdagen fatta beslut om att verksamheten skall bedrivas i bolagsform från, som verket säger, den 1 juli 1984.

Herr talman! Göran Riegnell säger att vi borde ha avvaktat vad finansministern kommer att säga i kompletteringsbudgeten innan vi tar ställning till räntabilitetstal och soliditetstal för televerket. Jag kan ju returnera det och säga: Varför väntade inte moderata samlingspartiet med sitt ställningstagande? Från vår sida anser vi emellertid att det inte finns någon anledning att göra det. Målsättningen med den nya finansieringssituationen är att räntabiliteten skall vara tillräckligt hög för att den reala avkastningen på det egna kapitalet skall uppgå till 396 — det är, som jag tidigare sade, inget ohemult avkastningskrav — och att televerket även i fortsättningen skall hålla en tillräckligt låg skuldsättningsgrad. Som bas för detta har man antagit en inflationstakt på 6 Ze. Vid den inflationstakten uppgår målet för avkastningen till nominellt 9 96 under perioden 1984 87. Jag kan inte i dag se att antagandena när det gäller avkastningskraven eller inflationstalen är på något sätt orealistiska. Sannolikt kan inflationstakten hållas på en något — kanske på en betydligt — lägre nivå. Jag vill också säga att det är fel när Göran Riegnell hävdar att televerket har spjärnat emot när det gäller att successivt anpassa sin monopolavgränsning. Så har inte varit fallet. Som en följd av den tekniska utvecklingen har ju televerket släppt vissa nya produkter från monopolområdet. Jag vill här bara erinra om låghastighetsmodem. När det gäller mobiltelefonerna handlar det mindre om monopolavgränsning och mera om tillgång till frekvenser för mobila telefoner, och det tror jag att Göran Riegnell känner till lika väl som jag. Det var någon som hävdade att socialdemokratin genom att skjuta på ett eventuellt ställningstagande till en bolagsbildning när det gäller Teli skulle syfta till att mala sönder företaget. Utgångspunkten är den rakt motsatta. Vi har sagt att vi principiellt naturligtvis inte kan ha någon negativ syn på att företaget drivs i bolagsform. Huvudparten av de svenska industriföretagen drivs i bolagsform. Men för Telis del handlar det om att få garantier för att man får del av det utvecklingsarbete och den marknadsföring som televerket, dess moderföretag, kan stå för. Fråga personalen på Teli om den upplever det här som en förhalning eller som ett led i att mala sönder Teli!

Herr talman! Jag sade inte att jag ansåg att trafikutskottet skulle ha väntat på den reviderade finansplanen innan man behandlade televerksfrågorna. Jag gjorde bara en liten tankelek. Men jag kan också notera att vi moderater redan i januari hade en mer realistisk bedömning av inflationsutvecklingen än vad socialdemokratin och regeringen hade. Kurt Hugosson ansåg att upphävandet av monopolet på låghastighetsmodem var en verkligt stor fråga. Men faktum är ju att televerket har behållit monopolet på höghastighetsmodem. Det är ett problem, eftersom televerket inte är särskilt framstående på det området. Dess monopol på höghastighetsmodem har inneburit att den tekniska utvecklingen på det fältet går långsammare i Sverige än i andra länder, och det är mycket allvarligt. Det illustrerar precis riskerna med ett monopolsystem. Vad så gäller mobiltelefonerna har Kurt Hugosson alldeles rätt i att bråket i första hand stod om frekvenstilldelningen. Men detta är, herr talman, ett exempel på den vansinniga blandning av myndighetsuppgifter och kommersiell verksamhet som f.n. präglar televerkets verksamhet. Slutligen och återigen några ord om Teli. Jag hävdar, herr talman, att man håller på att mala sönder Teli. Den replik som jag citerade i mitt första genmäle kommer faktiskt från en av Telis anställda, med instämmande av andra anställda. Den är inte hämtad ur min fatabur. Det finns också anledning att påpeka att man, eftersom ett överförande av Teli till bolagsform förhalas, håller på att bygga upp och bygga på ett annat företag inom den stora televerkskoncernen, nämligen Teleindustrier AB, som ägs av Teleinvest AB. Detta bolag får mer och mer av den konkurrensutsatta verksamheten. Det har tidigare varit enbart ett inköpsbolag men håller nu på att ombildas till ett försäljningsoch utvecklingsbolag. Detta illustrerar att om inte en överföring av Teli sker tämligen snart, kommer det så småningom inte att finnas något Teli att överföra.

Herr talman! Det är inte utan viss förvåning man noterar att moderata samlingspartiets representanter så kraftfullt angriper televerkets monopolavgränsning. Principerna för denna monopolavgränsning föreslogs riksdagen 1980 av dåvarande kommunikationsministern, nuvarande moderatledaren, Ulf Adelsohn. Vi tyckte att det var en hygglig monopolavgränsning som då föreslogs. Vi ansåg också att de förändringar som med hänsyn till den tekniska utvecklingen successivt kunde göras borde göras. Det har även skett.

När jag säger detta, är det ett uttryck för vår omsorg om det svenska telesystemet och det svenska televerket. Jag vill än en gång säga att det, när vi diskuterar Telis organisationsform, för oss är väldigt väsentligt att vi klarlägger förutsättningarna för det fortsatta samarbetet mellan televerket och svensk teleindustri, innan några organisatoriska förändringar äger rum. Därför tycker vi att det nu inte är lämpligt att ta ställning till hur Telis verksamhet skall organiseras, innan dessa överläggningar är slutförda. Som jag sade tidigare är vår målsättning när det gäller den organisatoriska formen för Telis verksamhet baserad på en önskan från vår sida att slå vakt om Teli, om sysselsättningen och personalen vid Teli. Det är ledstjärnan för socialdemokratin och kommunikationsdepartementet. Det innebär inte att vi på något sätt har ändrat uppfattning från tidigare tillfällen.